Herr talman! Jag skall bara före voteringen lämna en kort röstförklaring på vpk-gruppens vägnar. Under punkten 1, som gäller de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och för statsregleringen, föreligger tre förslag till skrivning: ett förslag från utskottet, en reservation av herr Löfgren m.fl. och en motion nr 402. Om vår motion slås ut i den förberedande voteringen, kommer vi att rösta för utskottets förslag. Detta gäller också de övriga punkterna. Vi röstar inte så därför att vi godkänner vad finansutskottets majoritet skrivit; det är vi kritiska mot. Vi röstar här mot en eventuell borgerlig regering — ett trots allt sämre alternativ.

Under veckan den 5 — 11 mars anordnas arbetsplena onsdagen den 8 mars kl. 10.00 och torsdagen den 9 mars kl. 11.00. Inget av dessa sammanträden kommer att fortsättas på kvällen. Bordläggningsplena hålles planenligt tisdagen den 7 mars kl. 16.00 och fredagen den 10 mars kl. 15.00.

Herr talman!

Den till näringsutskottets betänkande nr 6 fogade reservationen av mig pläderar för bifall till motionen 96, en partimotion från vänsterpartiet kommunisterna, som förespråkar återinförande av den allmänna prisregleringen med priserna den 31 december sistförflutna år som bas. Detta är väl i och för sig en illustration till att de enda som kommer med något omedelbart konkret i anslutning till kampen mot prisstegringarna är just vänsterpartiet kommunisterna. I näringsutskottet har socialdemokraterna och den borgerliga oppositionen varit helt och hållet ense om att åtgärder av det här slaget inte skall genomföras. Inte minst anmärkningsvärt är väl att socialdemokraterna har förenat sig om denna ståndpunkt, de som för litet mer än ett år sedan genomdrev ett prisstopp, låt vara att det var ofullständigt. De har nu i samband med årsskiftet intagit ståndpunkten att denna prisreglering bör avskaffas och att man ånyo skall öppna vägarna för ytterligare betungande prishöjningar speciellt på livsmedel och andra nödvändighetsvaror. De borgerliga har under långa timmar utförligt klagat över regeringens ovilja och oförmåga att gripa in aktivt gentemot prisstegringarna. Men inte heller de borgerliga visade sig — när det kom till kritan — beredda att stödja några som helst omedelbara praktiska åtgärder för att få bukt med detta akuta problem som vållar allt skarpare protester ute bland folk.

Vi hade under 1968 en stegring av konsumentpriserna — enligt det material som lagts fram i de senaste årens finansplaner — på 2,2 procent. År 1969 var det en stegring av motsvarande priser med 4,6 procent. År 1970 var det en stegring med jämnt 7 procent och år 1971 en stegring med 7,7 procent. Om man räknar på förra årets siffror i finansplanen visar det sig också att den lönestegring som avtalsenligt skedde år 1970 mot bakgrunden av prishöjningarna faktiskt var otillräcklig för att försvara ens den bestående standarden för de lönearbetande. De lönearbetande tog dock saken i egna händer genom sina speciella aktioner — så att säga utanför den reguljära avtalsrörelsen — och framtvingade en ytterligare lönestegring som alltså kompenserade dem för levnadskostnadsstegringarna. Ser man på siffrorna i detta års finansplan visar det sig också att livsmedelspriserna under 1971 faktiskt ökade mera än vad lönerna gjorde. Det betyder alltså att livsmedelsposten under fjolåret hade en tendens att ta en ökande andel av genomsnittslöntagarens inkomster.

Påpekanden beträffande denna typ av konsumtion som finansministern gjorde tidigare i dag bevisar över huvud taget ingenting om hur genomsnittslöntagaren eller den lågavlönade har det i detta land och vilket tryck den kategorin har utsatts för genom prishöjningarna på förnödenheter. Livsmedelspriserna steg under 1970 enligt uppgifter i årets finansplan med 7,2 procent. De steg 1971 med 11,7 procent. En annan viktig post — kläder och skor — ökade med 3,4 procent år 1970. Under fjolåret ökade priserna här med inte mindre än 9,5 procent. Den allmänna höjning som enligt finansplanen väntas för 1972 är prognostiserad till 4,1 procent. Som påpekats i motionen 96 från vänsterpartiet kommunisterna är detta att beteckna som en sällsynt optimistisk bedömning av en prisstegringsvåg som nu är i full gång och som man bara har sett början av under detta års två första månader. Livsmedelspriserna stegrades enligt de officiella siffrorna från statens prisoch kartellnämnd enbart under januari månad med 2,5 procent, vilket motsvarar 1 procent på den allmänna konsumtionsprisnivån. Under årets första tolftedel är alltså en fjärdedel av den i finansplanen väntade prishöjningen redan uppfylld. De flesta varor drabbades av den här prishöjningen i början av 1972. Bland de varukategorier som drabbades var bröd, kött, matfett, konserver och socker. Nya höjningar har delvis redan inträffat under februari och andra är aviserade till mars månad. Man noterar i marginalen att nu också spädbarnen får vara med och vara lojala mot fabrikanterna och deras krav på ökade profiter. I förra veckan steg priset på modersmjölksersättning med 41 öre för ett standardpaket, eller 7 procent. Ingen kategori, hur liten den än är, slipper undan. Nya prishöjningar har aviserats till den 1 juli och man förväntar också att den allmänna hyresnivån skall gå upp under året. Protesterna mot denna utveckling har, som bekant, nu tagit en skarpare form än tidigare. Och vad får de protesterande för svar? Jag skall lämna de svar åsido som rör sig på nivån att de rekommenderar de lågavlönade att äta blodpudding i stället för andra, högvärdigare livsmedel. Även om den typen av rekommendationer har kommit ganska långt uppifrån i den politiska byråkratin tror jag att det är barmhärtigast att i det här sammanhanget förbigå den med tystnad. Men det finns en del andra, mer seriösa förklaringar och seriöst menade svar till de protesterande om orsakerna till prishöjningarna. Också på den punkten finner man en rätt betydande överensstämmelse mellan borgerliga talesmän och talesmän för regeringen. De är angelägnast att betona att prishöjningarna är en följd av lönestegringarna — och det är speciellt från socialdemokratiskt håll som man betonar att prishöjningarna är en följd av den s.k. låglönesatsningen. Det är en sorts solidaritetsakt som alla måste vara med om för att kompensera de kostnader som har blivit följden av de lågavlönades ökade löner under året och under den avtalsperiod som kommer att löpa även under det kommande året. Företagen och fabrikanterna är naturligtvis också mycket angelägna om att betona, när de rapporterar till statens prisoch kartellnämnd, att orsakerna till att de nödgats höja priserna — de ”nödgas” ju alltid höja alla priser — är just att lönekontot har visat en kraftig stegring. Det är en gammal visa, och en ganska försåtlig form av argumentering, att lönestegringar alltid måste resultera i prisstegringar; det finns t.o.m. de som är så demagogiska att de påstår att en lönestegring med en viss procent alltid måste resultera i ungefär motsvarande prishöjningsprocent.

Det märkliga med hela denna typ av resonemang är att den — såsom påpekats här i dag — bortser från att det finns kapitalister. Det är som om kapitalisterna inte existerade. Om de händelsevis existerar bär de givetvis inte alls någon skuld till att utvecklingen har varit sådan som den varit utan skulden därtill ligger framför allt hos de ökande lönekostnaderna — eventuellt passar man på att skylla en del av olyckan på jordbrukarna. Kapitalisterna bär ingen skuld; de bara kompenserar sig för kostnadsökningar som är vållade av andra. Men låt oss med utgångspunkt från det material och de siffror som är tillgängliga i finansplanen se hur det i verkligheten förefaller att förhålla sig med den saken. Om vi först ser på året 1970 — jag skall av praktiska skäl och av tidsskäl bara gå två år tillbaka i tiden — finner vi att det i tidsplanen redovisades en ökning av den samlade lönesumman med 11,5 procent. Med reduktion för det ökade antalet arbetstimmar skulle det betyda att lönekostnaden per timme skulle ha stegrats med 9,5 procent.

Men det var under förutsättning att den produktivitetsförbättring, som inträffat under det året, i sin helhet skulle ha tagits om hand av kapitalisterna.

Den faktiska lönehöjningen det året var emellertid inte mindre än 7 procent. Det säger sig självt att slutsatsen av detta måste bli att kapitalet har fått en överkompensation, en överprofit, som har rakats hem till följd av denna starka prisstegring, motsvarande 5,7 procent av det årets bruttonationalprodukt eller drygt 11 miljarder kronor, som alltså kapitalisterna har tillskansat sig i överkompensation. Om vi nu ser på året 1971, finner vi där en likartad bild men andra proportioner. Vi hade en lönestegring per arbetstimme på 9,7 procent. Efter reduktion i förhållande till lönesummans andel av bruttonationalprodukten får vi en stegring av lönekostnaden på 4,4 procent — nästan exakt lika mycket som året före. Produktivitetsförbättringen var sämre 1971 än 1970: den var 1,8 procent totalt, men för industrin var den något bättre än 1970, nämligen 5,2 procent mot tidigare 5 procent. För att kunna till fullo kompensera sig för lönekostnadsstegringarna hade näringslivet i dess helhet behövt en prishöjning på 2,6 procent. Den verkliga prishöjningen under året var 7,7 procent, men då skall däri naturligtvis inräknas de 3,2 procent som finansplanen anger som en effekt av mervärdeskattens stegring. Vi kommer alltså fram till att det trots prisstoppet under år 1971 har varit möjligt för kapitalet att få en överkompensation, i förhållande till vad man faktiskt behövde för att täcka sina ökade lönekostnader, på nära 2 procent, räknat på bruttonationalprodukten, eller drygt 4 miljarder kronor. Men det är faktiskt inte slut heller med detta. Först och främst kan det noteras att denna överkompensation var speciellt stark — och den måste ha varit speciellt stark, om finansplanens siffror är riktiga — just i industrin, eftersom i industrin produktivitetsförbättringen var betydligt större än vad den var för hela näringslivet.

Men inte nog med detta! Därtill kommer att man måste räkna med att i det underlag som finansplanen bygger på finns vissa moment som med all säkerhet underskattar överkompensationens storlek. Det prisindex som används i sådana här sammanhang har när det gäller bostadskostnadsposten en mycket säregen konstruktion med en väldig överbetoning av den faktor som utgår ifrån kostnaderna för egnahem. Så fort det blir en aldrig så liten räntesänkning räknar man med att den kostnadsposten skall minska. Man tänker inte på att det samtidigt kan förekomma hyreshöjningar i flerfamiljshusen, något som vi alla vet faktiskt har skett. Till följd av denna faktor och vissa andra felkonstruktioner som har med bostadsposten att göra och dess tyngd i totalkalkylen har man underskattat den totala höjningen av levnadskostnaderna i landet. Alltså måste överkompensationen som jag tidigare har talat om ha varit större än vad jag nyss angav; hur mycket större går det inte att räkna ut med ledning av det material som står till buds. Det finns också en annan faktor som kommer in i sammanhanget, nämligen att utrikeshandelsbetalningarna undergick en del intressanta förskjutningar under åren 1970 och 1971; bl.a. fick man en högst betydlig förbättring av exportläget och exportinkomsterna. Denna förbättring måste ha tagit sig det uttrycket att den gynnade näringslivet i förhållande till tidigare och att man alltså har ytterligare en för det privata näringslivet gynnsam post att räkna med i den här kalkylen, som har kunnat hjälpa företagen att kompensera sig för de ökade kostnader som de säger sig ha haft. Vi har dessutom haft en räntesänkning i flera etapper, inte så överväldigande stor men inte helt betydelselös, som ju också rimligtvis måste ha medfört en minskning av vissa kostnadsposter för företagen och alltså ytterligare givit dem en viss summa i händerna utöver den överkompensation de fått. Det framgick av 1971 års finansplan, bilaga 1, s. 4, att det hade skett en högst betydande investering i lagerhållning under år 1970. Det var ett förhållande som gav anledning till åtskillig diskussion i förra årets finansdebatt, såvitt jag kan minnas, och ingen bestred att så var förhållandet. Det passar ganska väl in i den kalkyl som jag tidigare har presenterat, nämligen att ökade inkomster för näringslivet, en överkompensation i form av ökade prishöjningar, använts för att bl.a. göra dessa ökade lagerinköp. Nu visar det sig att dessa lager har sjunkit betydligt under 1971. Man har tydligen realiserat under 1971 eller fört ut på marknaden en hel del av vad man lagrade upp under år 1970. Det måste ha varit ganska fördelaktigt för näringslivet i stort. Om man har köpt något till en tidigare lägre prisnivå och sedan efter någon tid kan föra ut det till en högre prisnivå, måste man göra en liten, kanske ganska avsevärd extra profit som ytterligare måste ha varit en hjälp. Därtill kommer, som vi alla vet, att det finns en fortskridande tendens till värdestegring på fast egendom. De som äger mycket mark och stora fastigheter i fördelaktiga lägen har naturligtvis hela tiden en automatisk fördel av den spekulationsprocess som pågår på det området. Men man skall samtidigt vara mycket noga med att poängtera, att den betydande överkompensation som har skett i form av, som man kan beteckna det, klart oskäliga prishöjningar i förhållande till kompensationsbehovet, ingalunda är jämnt fördelad. Det är ingen som har en realistisk bild av det här skeendet som på något sätt förnekar att det samtidigt finns sektorer och företag inom näringslivet, som har en utomordentligt bekymmersam situation ur lönsamhetssynpunkt. Det är nämligen sannolikt en oerhört ogynnsam och sned fördelning av den här överkompensationen och de ökade profiterna. Samtidigt med den här allmänekonomiska utvecklingen försiggår ju också, som vi väl känner till, en strukturell utveckling, som i stort sett innebär att det stora kapitalet äter ut det lilla kapitalet men också att olika branscher inom industrin och olika sektorer inom näringslivet över huvud har ganska skiftande förhållanden och naturligtvis också i skiftande grad har kunnat tillgodogöra sig denna överkompensation. Det finns branscher och företagstyper som inte alls har kunnat tillgodogöra sig någon överkompensation. Det är utan tvivel så. Det finns de som har gjort direkta förluster. Men desto mera måste de som har befunnit sig i det motsatta lägret ha kunnat tillgodogöra sig överkompensation. Uppenbart är exempelvis att industrin måste ha fått en större del av denna överkompensation än genomsnittet av näringslivet och att den större industrin också har fått förhållandevis större fördelar. Likaså har uppenbarligen exportindustrin fått större fördelar än industrin i genomsnitt. Men med denna reservation och med reservation för att jag av praktiska och tidsmässiga skäl måste betrakta näringslivet som en helhet — med all respekt för de variationer i fråga om lönsamhet och olika förhållanden som kan förekomma inom hela näringslivet — är det dock helt klart att det inte är lönestegringarna som är boven i det här dramat. De lönestegringar som har förekommit under de senaste åren har nämligen utan vidare, om man ser på näringslivet i dess helhet, kunnat betalas utan någon större eller nämnvärd priskompensation. — Herr Björk i Göteborg visar upp sin klocka här. Jag vet inte vad han menar med det. Såvitt jag vet gäller ingen begränsning av taletiden. Av uppgifter i årets finansplan framgår också att det inte heller kan sägas vara jordbrukarna som är boven i dramat, åtminstone inte någon större bov. Deras priskompensation svarar för en förhållandevis så liten del av den totala priskompensationen att det inte kan göras gällande att det är den verkliga orsaken till prisstegringarna. Det framgår också av prisoch kartellnämndens rapport om prishöjningarna under 1971, där man för varugrupp efter varugrupp mycket väl kan följa, att det är i fabrikantledet som de stora prishöjningarna har inträffat, medan handelsledet i många fall har fått vidkännas minskade marginaler. Detta i sin tur ställer i en väldigt intressant dager ett av det påståenden som har framförts i den här diskussionen om priserna, nämligen att bl.a. de lågavlönade inom handeln genom lönerörelsen skulle ha fått en så pass god förbättring av sina förhållanden att detta skulle ha slagit igenom i konsumentpriserna. Det visar sig att så kan det inte gärna förhålla sig. Handeln har på flera varuposter fått minskade marginaler och när den har fått ökade marginaler, så har den ökningen kvantitativt sett bara varit en liten del av vad som har inträffat i fabrikantledet. Det finns ytterligare en sak som framgår mycket tydligt av en jämförelse mellan 1970 och 1971 och som är orsaken till att jag så utförligt ägnade mig åt en jämförelse mellan de två åren och anförde ett så omfattande siffermaterial. Det är nämligen det förhållandet att, även om man bägge åren kan iaktta en betydande överkompensation för kapitalet — i själva verket en inkomstöverföring från lönearbetet till kapitalet, om man så vill uttrycka det — så är det en väldig skillnad mellan det år då prisregleringen rådde och det år då det i stort sett inte fanns någon prisreglering. Överkompensationen under 1971 är bara en bråkdel av vad den var 1970. Det visar två ting. För det första är det administrativt, tekniskt och organisatoriskt inte något stort och överväldigande problem att ha en allmän prisreglering. För det andra får en sådan prisreglering — även i den provisoriska form som den fick genom det snabba genomförandet — omedelbara praktiska effekter på prisnivån. Uppenbarligen kommer den att bidra till att bromsa upp prishöjningar och överkompensationer, som annars lätt hade kommit till stånd. Nu anförs det som argument mot en allmän prisreglering att den ingriper på ett onaturligt sätt i prisbildningsmekanismen. Det sunda när det gäller prisbildning är att ha konkurrens, att ha en fri prissättning som anpassas efter förhållandet mellan tillgång och efterfrågan osv., allt enligt den klassiska liberala ekonomins principer. Näringslivet är här rörande överens med handelsministern, som för övrigt — vill jag minnas — har fått en fras av den typen sig tillskriven i utskottsmajoritetens betänkande. Men man bortser väl där från att prisbildningsmekanismen inte längre är den fria prisbildning som i stort sett rådde för kanske 40 — 50 år sedan i det kapitalistiska näringslivet. Vi har fått en alltmer monopolistisk eller oligopolistisk prissättning, där det inte alltid finns några sådana där omedelbara relationer mellan kostnader och priser på en viss vara utan där man laborerar med kostnader och priser mellan varor. Man kanske höjer priset på en vara där kostnaden i själva verket har minskat bara för att marknaden är gynnsam, medan man kanske sänker priset på en annan vara utan att det i och för sig legat några kostnadssänkningar bakom. Det finns alltså en betydande marginal för monopolistiskt godtycke när det gäller prissättningen i dag jämfört med vad det finns i ett liberalt idealsamhälle, där prismekanismen fungerar så att inget enskilt företag är tillräckligt stort för att påverka marknadsoch prisförhållanden genom egna subjektiva åtgärder. Vi vet att vi inte har så i det här landet. Det är inte en liberal prisbildningsekonomi utan det är en prisbildningsekonomi som är reglerad till följd av att marknaden kan påverkas och kontrolleras av de enskilda företagens åtgärder. Vi har alltså inte en oreglerad prissättning, utan en reglerad. Vi har den under alla förhållanden. Fråga är bara vem som skall reglera den. Skall kapitalet reglera priserna eller skall även andra grupper få göra sig gällande när det gäller att påverka regleringen av prissystemet? Herr talman! Jag tror att de som protesterat mot prisstegringarna de senaste åren i motsats till vad kanske en del velat ge uttryck för inte är fullt så dumma som man på sina håll tror. De begriper mycket väl att det inte är lönestegringarna som orsakar den väsentliga parten av prisstegringen och de ser på sina egna hushållsräkenskaper och sina egna vardagliga förhållanden att någonting är skevt och att de är utnyttjade i en ekonomisk process. Inför det perspektivet förefaller det vara det enda logiska för den som menar allvar med att göra någonting åt prisstegringstendenserna att gå in för en allmän prisreglering och en sådan tillämpning av denna att överkompensation av den typ som tidigare förekommit inte får förekomma under 1972. De aktuella tendenserna under de första två månaderna detta år tyder på att vi får en prishöjning och en överkompensation av ungefär samma typ och samma storleksordning som rådde under det år som föregick 1971, det år då allmän prisreglering rådde. Det är mot det perspektivet lika säreget som beklagligt att alla andra partier än vänsterpartiet kommunisterna nu är beredda att säga fritt fram för en, som de ser det, fri prisbildning, dvs. frihet för kapitalet att överkompensera sig på de lönearbetandes bekostnad. Det är märkligt att socialdemokraterna, som vidtog den i och för sig riktiga åtgärden på sin tid att införa prisregleringen, fr.o.m. den 1 januari i år är beredda att förena sig med de borgerliga och säga fritt fram för denna process. Nu är sist och slutligen prisregleringen inte allena saliggörande i kampen mot prisstegringar. Det fordras självfallet också andra åtgärder av långsiktig natur, men prisreglering är en av de mycket få åtgärder som utan några administrativa och formella hinder politiskt kan genomföras och skulle kunna genomföras i denna kammare över en enda natt om viljan funnes. Det är av det skälet som vi från mitt parti har ställt kravet på återinförande av den allmänna prisregleringen. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Jag tror att kammaren håller mig räkning för att jag inte går in på en lång och seriös debatt med herr Svensson i Malmö på den här punkten. I början av sitt anförande talade han om att det nu gällde att fastställa vem som ville öppna slussarna för prisstegringar. Jag tror att herr Svensson är en mycket dålig slussvakt. I varje fall höll han vissa slussar totalt öppna under sitt anförande. Han överskred t.ex. sin egen angivna anförandetid på 10 minuter med ungefär 250 procent. Det var ungefär i stil med hans räkneexempel, som jag inte skall gå närmare in på. Hela hans sifferexercis är naturligtvis sann i vissa avseenden, men han använde siffrorna på ett mycket demagogiskt sätt. Han började med att tala speciellt om jordbrukspriserna. När han skulle bevisa hur tokigt det var med dem gick han över till helt andra priser och glömde bort jordbrukspriserna. Tala om jordbrukspriserna, herr Svensson, och tala om hur jordbrukets föreningsrörelse har överkompenserat sig själv med alla dessa miljarder när det har gällt just jordbrukspriserna! Blanda inte in industripriserna i det. Men det går naturligtvis inte att resonera så enkelt med herr Svensson. Jag vill ge honom ett enda gott råd. Bevisa inte för mycket! Det är nämligen mycket farligt att bevisa 200 procent av sanningen. Den här frågan har diskuterats mycket i dag. Det är ingen här som vill förneka att vi har haft en mycket kraftig prisstegring. Jag tror att alla partier är överens om att det är ett allvarligt problem för hela samhället. Vi försöker komma till rätta med det på alla möjliga sätt. Men en ständig prisreglering som begärs i den här motionen, dvs. en genom alla år löpande prisreglering, kan inte vara rimlig, i varje fall inte i en ekonomi som vår. Om man skall tro herr Svenssons sifferexercis så åstadkom det prisstopp som rådde hela år 1971 och en stor del av 1970 egentligen bara att det blev ännu bättre för kapitalisterna. Herr Svensson visade hur fruktansvärt det var under år 1971. Då var det ju prisstopp och förbättringen måste alltså ha gällt kapitalisterna. Så var det nu inte — prisstoppet betydde kolossalt mycket. Men vi är medvetna om att en hel del ändringar måste vidtagas. Man måste tillåta vissa prisstegringar med hänsyn till jordbruksuppgörelsen, med hänsyn till vissa lönekostnader OSV. Vi vet också att när prisstoppet avskaffades så uppdrog regeringen åt priskontrollnämnden att mycket noga följa prisutvecklingen. Man har avgett en rapport över vad som har hänt i januari, och det är ingenting sensationellt. De prisstegringar som har skett var ungefär de beräknade, och det är livsmedelspriserna som har stigit mest. Men man fortsätter att följa utvecklingen. Skulle någonting av herr Svenssons fruktansvärda bataljmålning vara sant kommer prisstoppet att återinföras. Däremot tror jag icke att det kommer att bli en ständig prisreglering i vårt land med den ekonomi vi har, och det av flera skäl. Dels finns det möjligheter att kringgå ett prisstopp. Man skulle t.ex. försöka sälja varor med sämre kvalitet till samma pris. Dels skulle ett ständigt prisstopp på jordbruksprodukterna medföra att livsmedelsarbetare och jordbrukare inte skulle få löneförbättringar. Allt detta visar att en ständig prisreglering är någonting omöjligt i den tid vi lever i. Det finns en annan möjlighet, nämligen att införa en totalreglerad ekonomi. Då får vi ett helt annat politiskt system än vi i dag har, men vi skall ju inte i kväll diskutera om det är vettigt eller ej.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
Herr talman! Först tycker jag att herr Svanberg liksom herr Björk i Göteborg skall spara sina omsorger om kammarens tid. Det är talmansbordets sak att säga ifrån, ifall jag överskrider vad som är lämpligt och riktigt. Mig veterligt finns inga sådana restriktioner för yttrandefriheten. Det har framgått av andra talares sätt att ta i anspråk tiden i dag under 10 å 12 timmar. Det är en väldig skillnad, herr Svanberg, mellan att tala om jordbrukspriser och att tala om livsmedelspriser. I livsmedelspriserna ingår nämligen också effekten av vissa industripriser, eftersom nästan alla eller i varje fall de flesta jordbruksprodukter är utsatta för någon form av industriella processer. Att tala om livsmedelspriser och hur de har stegrats är inte detsamma som att skylla på jordbruket. Det vet herr Svanberg lika bra som jag. Sedan sade herr Svanberg att det är farligt att ge sig in på sådana här beräkningar. Ja, det är farligt för er — det upptäckte jag också när jag började räkna på finansplanens siffror. Det är väldigt farligt för dem som har ansvaret för att det prisstopp hävts som de för över ett år sedan var med om att genomföra. Varför skall det nu vara så administrativt krångligt och besvärligt, och varför denna rädsla för prisstoppets ineffektivitet, när man har erfarenhet av hur det verkat under över ett år? Ni var dock själva med om att genomföra det, och det kan påvisas — vilket jag klart erkände — att det är en påtaglig skillnad mellan prishöjningen och överkompensationen under den tid prisstoppet har rått och under den tid som närmast föregick prisstoppet. Det är klart att ett stopp på prissidan medför vissa problem, därför att företagen kan vilja kompensera sig genom kvalitetssänkningar. Nåväl, men det är en sak som kan hjälpas upp genom praktiska åtgärder, genom ökade krav på varudeklarationer och liknande. Det är inget omöjligt problem. Det kan inte ha varit något alltför stort problem för er, när ni under mer än ett år var beredda att hålla prisregleringen.

Herr talman! Helt kort till herr Jörn Svensson. Det var inte jag som sade att det var så förfärligt ineffektivt prisstopp vi hade 1970. Det är herr Jörn Svensson som med sina siffror har räknat ut hur fruktansvärt stor överkompensation industrin och kapitalet hade under det år prisregleringen varade. Jag anser att prisstoppet har varit till nytta, men det kan inte verka år efter år. Det skall användas precis som det sägs i regeringens förslag i vissa särskilda fall, i vissa bekymmersamma situationer. Sedan skall det försvinna men kunna komma igen. Det finns som ett latent hot, om man på något håll skulle gå alltför långt i prishöjningar. Att en del av jordbrukspriserna påverkas av industriutvecklingen är helt självklart, men en mycket stor del hör hemma inom jordbrukets föreningsrörelse. Varudistributionen hos exempelvis Konsum kan vi ju kolla. Visst faller en del på industrin, men måla inte på det där sättet. Det var en alldeles för svart bild för att någon skall kunna tro på den. Sedan något om tiden. Respekterar herr Jörn Svensson bara ett diktat från talmansbordet? Han har själv angett i dagens talarlista att han avsåg att hålla på i tio minuter. Den tiden har han överskridit med 250 procent. Det är inte talmansbordet jag syftar på utan hans egen uppgift om hur länge han skulle tala.
Herr talman! Till herr Svanströms avsaknad av analys och kritik av mitt siffermaterial är bara att säga att han får välja något annat tillfälle att räkna själv. Det var synd att han inte ansåg sig ha tid att gå in på denna viktiga fråga och att det var viktigare för honom att få sova än att diskutera folkets problem. ” Sedan noterar jag att att herr Svanberg säger att prisreglering är någonting som man skall tillgripa bara i särskilt bekymmersamma situationer. Får jag tolka det så, att de lågavlönades och genomsnittslöntagarnas situation i dag när det gäller priserna på viktiga förnödenheter inte är så bekymmersam enligt herr Svanberg?

Herr talman! De lågavlönades situation är bekymmersam i dag, herr Jörn Svensson, men man hjälper dem inte med att gå ut och förespegla dem att ett bifall till en motion om införande av prisreglering skulle innebära en väsentlig lättnad. Skillnaden mellan herr Jörn Svensson och oss är att han vill hjälpa dem med ord och siffror, siffror som forsar i en enda ström, medan vi vill hjälpa dem med verkliga åtgärder.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat om jag anser att ”ickeinblandning i andra staters inre angelägenheter” kan anföras som exempel på att ”de svenska och sovjetiska uppfattningarna i en rad viktiga internationella frågor sammanfaller eller ligger nära varandra”, som det står i den gemensamma svensk-sovjetiska kommunikén vid mitt besök i Moskva nyligen. I den kommuniké som herr Ahlmark åberopar understryks betydelsen av samarbete mellan staterna, oberoende av deras sociala system, för stärkande av internationell fred och säkerhet. Detta är ett exempel på frågor, i vilka de svenska och sovjetiska uppfattningarna sammanfaller. I kommunikén framhålls vidare att detta samarbete måste grundas på en rad principer, däribland icke-inblandning, som bl.a. kommer till uttryck i Förenta nationernas stadga. Det är därför naturligt för stater som är medlemmar av FN att hänvisa till en sådan princip.

Herr talman! När Tjeckoslovakien ockuperades för tre och ett halvt år sedan slog alla demokratiska politiker i Sverige bl.a. fast: Detta är en upprörande inblandning i en annan stats inre angelägenheter. Regeringen förklarade: ”Detta har skett i strid med alla försäkringar om icke-inblandning i andra länders inre angelägenheter.” Utrikesministern sade då i ett tal: ”Med djup bestörtning har vi bevittnat hur Sovjetunionens ledare kort därefter trampar denna folkrättsregel under fötterna.” Ockupationen av Tjeckoslovakien pågår än i dag. Vi vet att regimen i Prag är helt beroende av de sovjetiska stridskrafterna. Vi har sett hur man med rysk hjälp systematiskt rensat ut de reformkommunister som ledde liberaliseringen för fyra år sedan. I det läget skriver den svenske utrikesministern under en kommuniké, som i första meningen förklarar att ”de svenska och sovjetiska uppfattningarna i en rad viktiga frågor sammanfaller eller ligger nära varandra”. Det kan vara riktigt — tills vi kommer till exemplen i nästa mening. För där räknar man upp det man tydligen är överens om, däribland ”icke-inblandning i andra staters inre angelägenheter”. 5 Det intryck som de båda första meningarna i kommunikén ger är därför att principen om icke-inblandning är en sådan där de svenska och sovjetiska uppfattningarna sammanfaller. Herr Wickman bestrider inte nu en sådan tolkning. Jag tackar honom för svaret. Men vore det riktigt skulle antingen de sovjetiska ledarna nu ha avskrivit Bresjnevdoktrinen, som just innebär en rätt för Sovjet att ingripa mot andra kommunistländer, eller också har Sverige godtagit ockupationen av Tjeckoslovakien. Ingen av de tolkningarna är riktig. Sovjet vidhåller sitt grepp om Tjeckoslovakien, och Sverige vidhåller sin kritik mot ockupationen. Kommunikén är därför ett ovanligt motbjudande uttryck för diplomatiskt hyckleri. Man låtsas att man är överens om en fundamental regel för samarbete mellan olika länder, medan alla inser att man egentligen inte alls är enig. Jag begär inte att man uttryckligen skulle ha slagit fast att våra länder har olika mening på den här punkten. Jag är för utvidgat samarbete med Sovjetunionen på olika plan. Vår neutralitetspolitik stärks av hyggliga relationer med stormakter med olika politiska system. Och en viss typ av ansträngd artighet är en nödvändighet, också när man kommer in på kontroversiella frågor. Men, herr talman, den här kommunikén har gått för långt. Den försöker släta över en grundläggande åsiktsskillnad mellan Sverige och Sovjetunionen. Det måste kännas hårt för t.ex. flyktingar från Östeuropa här i landet att läsa de båda meningarna i kommunikén. Herr Wickman, var detta hyckleri verkligen nödvändigt?

Herr talman! Om man läser den kommuniké som utfärdades efter överläggningarna mellan mig och herr Gromyko i Moskva, finner man att den inleds med en allmän deklaration att vi hade funnit att våra synpunkter på många internationella frågor sammanföll eller låg nära varandra. Kommunikén innehåller en rad exempel på sådana frågor. Jag kan här erinra om en del av dem. Vi är bla. överens om nödvändigheten av att aktivt utnyttja föreliggande möjligheter för ytterligare avspänning i Europa, att åstadkomma allmän och fullständig nedrustning, att uppnå förbud mot kärnvapenprov under jorden och mot kemiska vapen, att stärka Förenta nationernas roll som världsorganisation för upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Självfallet kommer vi också in på de bilaterala förbindelserna. Det är naturligt och i sista hand det väsentligaste i en sådan här bilateral kommuniké, men jag skall i varje fall inte i denna replik gå in på detta. Det som har chockerat herr Ahlmark är att till de frågor där våra uppfattningar sammanfaller också hör anslutning till principen om icke-inblandning i andra staters inre angelägenheter. För en liten nation som Sverige är denna princip viktig. Det är i vårt intresse också att få till stånd deklarationer av denna typ. Det är därför den omnämns i denna kommuniké. Men då säger herr Ahlmark: Ja, men detta är ju ett utpräglat svenskt-sovjetiskt diplomatiskt hyckleri. Herr Ahlmark kan inte vara okunnig om att dessa FN:s principer om icke-inblandning ligger till grund för det förberedelsearbete som nu pågår för en europeisk säkerhetskonferens. De principerna upprepas i de dagordningsförslag som kommer både från Warzawapaktsstaterna och från NATO :s ministerråd. De återkommer också — och det är kanske ännu viktigare — i de bilaterala kommunikéer som är det sedvanliga resultatet av sovjetiska regeringsbesök i utlandet. Exakt samma formulering, herr Ahlmark, som förekommer i den svensk-sovjetiska kommunikéen förekommer också i den dansk-sovjetiska och i den norsk-sovjetiska kommunikén liksom i den kommuniké som utfärdades av president Pompidou och Bresjnev i Paris. Den svenska kommunikén innebär därför icke några sensationer, och jag tycker i och för sig att detta är värdefullt. En kommuniké utfärdad efter ett svenskt ministerbesök i Moskva skall helst icke innehålla några sensationer. Däremot, herr Ahlmark, skulle det ha varit en stor sensation om dessa deklarationer inte hade upprepats i den svensk-sovjetiska kommunikén. Jag vet inte vad herr Ahlmark med sitt angrepp på denna punkt är ute efter. Jag har mycket svårt att se det som ett seriöst inlägg i diskussionen vare sig om den europeiska säkerheten i allmänhet eller om den allvarliga frågan om våra relationer med Sovjetunionen. Måltavlan för herr Ahlmarks angrepp är icke bara den svenske utrikesministern utan den är, som framgår av vad jag anfört, också utrikesministrarna i Norge, Danmark och flera andra länder.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, som herr Wickman säger, att man i denna kommuniké redovisar flera konkreta saker som man är överens om. Vad jag tagit upp är en punkt där vi uppenbarligen inte är eniga, nämligen principen om icke-inblandning i annan stats inre angelägenhet. Den tolkar vi ju helt olika. Bresjnevdoktrinen innebär något helt annat än det som Sverige ständigt slagit fast, också i officiella uttalanden. Men ändå är det meningen att man skall tolka denna kommuniké så, att vi är överens om principen om icke-inblandning i andra staters inre angelägenheter. Herr Wickman säger att anledningen till att det var så viktigt att ta med den här meningen är, att det är bra att få Sovjetunionen att skriva under på denna princip. Jag vet inte hur stort värde det har att Sovjetunionen i en svensk-sovjetisk kommuniké skriver under på en princip man inte håller på. Ett par månader före inmarschen i Tjeckoslovakien skrev man under en precis likadan formulering i deklarationen från Kosygin och Erlander när Kosygin var i Sverige. Tror herr Wickman att det utgjorde någon hämmande faktor på de ryska soldaterna i Prag? Tvärtom sade ju den svenska regeringen efter ockupationen att Sovjetunionen nu helt struntade i detta uttalande och denna princip. Skall vi nu fortsätta att vara illusionister i den sämre skolan och skriva att vi är överens, när alla vet att vi inte är det? Jag tycker att det är ett sätt att undvika sakdebatt genom att hänvisa till att det eventuellt funnits liknande uttalanden i kommunikéer från andra länder. Jag har inte möjlighet att ställa andra utrikesministrar till svars för eventuellt hycklande uttalanden från deras sida. Jag har möjlighet att diskutera med herr Wickman. Vad som hänt är följande. Ett land, Sverige, anser uppriktigt att ingen nation har rätt att blanda sig i ett annat lands inre angelägenheter genom att militärt angripa det och ockupera det. Ett annat land, Sovjetunionen, anser sig uttryckligt ha den rätten i halva Europa, när utvecklingen i ett kommunistland tar sig former som Sovjetunionen inte gillar. De båda ländernas utrikesministrar har nu gemensamt slagit fast att man står fast vid principen om ”icke-inblandning i andra staters inre angelägenheter”. De tycker helt olika men skriver helt lika. Jag upprepar: Det är ett ovanligt motbjudande uttryck för diplomatiskt hyckleri.

Herr talman! Jag undrar om herr Ahlmark är medveten om vad som ligger i hans anklagelse för diplomatiskt hyckleri i den här frågan. Anklagelsen innebär, om det finns något seriöst i den — vilket det är anledning att betvivla, dess värre — ett underkännande av hela den förhandlingsprocess som vi nu är mitt uppe i när det gäller den europeiska säkerhetskonferensen.

Om herr Ahlmark ställer sig frågan på det allvarliga sättet, så tror jag att han måste inse mycket klart vilket svaret är. Man driver icke utrikespolitik, herr Ahlmark, på samma sätt som herr Ahlmark gör från riksdagens talarstol. Herr Ahlmark har själv redovisat att det inte råder någon tvekan beträffande den svenska regeringens tolkning av principen om icke-inblandning, och på den punkten har jag ingen invändning. Den är känd i Moskva lika väl som i Washington. Vi ger uttryck för vår tolkning och för vårt understrykande av nödvändigheten att respektera denna princip vid alla de tillfällen när vi upplever att den kränks. Det gäller i fråga om Tjeckoslovakien och Ungern, och det gäller — fastän herr Ahlmark aldrig talar om det — också Indokina.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag anser det vara tillfredsställande att avgift tas ut av den som avlämnar sin deklaration och begär inlämningsbevis. Herr Karl Bengtsson i Varberg har ställt samma fråga. Vi har sedan länge en ordning som innebär, att statliga myndigheter genom avgifter täcker sina kostnader för utfärdade expeditioner. Jag finner inget anmärkningsvärt i att detta gäller även när någon begär s.k. diariebevis beträffande inlämnad självdeklaration.

Herr talman! Jag får på egna och herr Karl Bengtssons i Varberg vägnar framföra ett tack till finansministern för svaret på våra frågor, men jag kan givetvis inte uttrycka någon tacksamhet för innehållet i svaret, som jag finner negativt. Finansministern anser det inte anmärkningsvärt att man måste betala för att få ett inlämningsbevis. Enligt min mening är detta en mycket ovanlig ordning. Jag tror inte att någon annan än staten skulle kunna komma på en sådan idé som att man skall betala för att få ett inlämningsbevis. Om man inte lämnar in sin deklaration i tid, kan man åläggas betala en straffavgift på 300 kronor, och det innebär före skatt ungefär 750 kronor, ett betydande belopp. Det måste i detta nya läge vara ett intresse för deklaranten att verkligen få ett bevis för att han fullgjort sin skyldighet. I annat fall är han ju fullständigt rättslös. Om hans deklaration skulle råka komma på sidan av någon anledning står han helt rättslös inför kravet på straffavgift, när han inte kan förete ett bevis för att han inlämnat deklaration. Det finns såvitt jag förstår inget annat sätt att få ett sådant bevis än att han erhåller ett inlämningsbevis från den lokala skattemyndigheten. Men för att få detta bevis, som han oundgängligen behöver, skall han betala 10 kronor. Jag finner det alldeles orimligt, herr finansminister, att det skall behöva vara på det sättet. Att jämföra detta med andra expeditionsåligganden som våra statliga myndigheter har, tycker jag inte håller. Detta är något alldeles speciellt, och jag tycker att man också skulle behandla det annorlunda, så att den skattskyldige slipper betala denna avgift för att få inlämningsbevis. Jag skulle gärna vilja vädja till finansministern att ompröva sin ståndpunkt i denna fråga.
Herr talman! Jag tycker att herr Westberg i Ljusdal tog till en hel del överord i sitt svar. Den utgift han talar om är 10 kronor och inte några 300. Betalar man 10 kronor får man från den lokala skattemyndigheten, alternativt länsstyrelsen, ett bevis för att man inlämnat sin deklaration. Efter ett speciellt beslut från Kungl. Maj:ts sida den 28 januari i år gäller 10-kronorsavgiften även för den som vill ha verifikationer på att han inlämnat ett flertal deklarationer, under förutsättning att han förtecknat ett antal deklarationer på en särskild lista. Ingen kan säga att det är någon orimlig avgift. Man anlitar en offentlig myndighet vars anställda påläggs en extra arbetsuppgift för att utfärda dessa diariebevis, och då tycker jag som jag sagt i svaret att det är rimligt att man betalar för det. Förseningsavgiften som herr Westberg anför i denna fråga är ingenting som förändrat situationen eftersom det även tidigare, innan förseningsavgiften fanns, var belagt med böter att inte inlämna sin deklaration i vanlig ordning.
Herr talman! Det var ingalunda några överord från min sida. Jag talade om den straffavgift som man får erlägga om man inte lämnar in deklarationen i tid, och den är, herr finansminister, 300 kronor, vilket alltså motsvarar en intjänt lön på ca 750 kronor. Vi kommer ändå inte ifrån att här skett en väsentlig skärpning, även om det också tidigare funnits möjligheter att utdöma böter. I det läget vill deklaranten ha ett inlämningsbevis, men för att få det måste han betala 10 kronor. Nu säger finansministern: Ja, ja, men om man lämnar in många deklarationer, så kostar det ändå bara 10 kronor. Vad hjälper det den enskilde deklaranten som har en enda deklaration! Betyder detta att finansministern menar att man skall samla ihop deklarationerna för en hel fastighet eller en hel by och lämna in dem gemensamt för att på så sätt undgå den där tian? Kan det vara rimligt att lägga upp problemet på det sättet? Jag tycker att man bör få lämna in sin egen deklaration och få ett bevis för att man lämnat den utan att behöva betala för detta bevis. Ett system av det slag som det här är fråga om tillämpas inte i något annat sammanhang, herr finansminister. Vi får våra inlämningsbevis på posten utan kostnad. Vi får dem i alla andra sammanhang. Vi får kvitto i affärerna utan kostnad. Men just när man skall klara upp sina förhållanden med staten skall man betala för att få ett kvitto. Är det rimligt? Det tycker inte jag.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal envisas med att tala om 300 kronor. Avgiften är ju 10 kronor och inte 300 kronor. Vill man vara garanterad att inte behöva betala 300 kronor i böter erlägger man 10 kronor för ett diariebevis. Följaktligen är kostnaden 10 kronor. Det bör även herr Westberg i Ljusdal kunna begripa. Sedan kan man inte utan vidare göra jämförelser med posten. Den tar sina inkomster på andra vägar och har funnit det förenligt med sin service gentemot kunderna att lämna kvitto på andra avsnitt utan speciella avgifter. Lokala skattemyndigheter och länsstyrelser är inga affärsdrivande verk som tar in några specifika inkomster. Men belastar man deras personal med extra arbete — och det är ju detta som det är fråga om — är det rimligt att man betalar den här tian. Det är inte alls ovanligt att en person svarar för inlämningen av flera deklarationer. Jag har för egen del lämnat in deklarationer för sex personer innevarande år. Om man är väldigt rädd om pengarna och vill spara den här tian eller dela upp den på tio personer så att det blir 1 krona per skaft, har herr Westberg säkerligen organisationstalang nog för att klara av det.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är medveten om att det förekommer att stridsvagnar står förvarade under bar himmel utan tillsyn på grund av att det vid övningsfältet inte finns garage för dem och vilka åtgärder jag avser att vidta för att uppnå säkrare förvaringssätt. Jag är medveten om vad herr Börjesson avser. Stridsvagnar transporteras ofta i början av en arbetsvecka till övningsområdet, och för att spara arbetstid och transportkostnader får vagnarna stå kvar där under veckan. Under den tid då övningar inte pågår är vagnarna låsta och alla vapenfunktioner blockerade. Stridsvagnar som är uppställda på detta sätt ingår i de bevakningsobjekt som skall avpatrulleras av kasernvakt eller motsvarande vaktstyrka. Särskilda sambandsanordningar har på vissa ställen byggts ut för att underlätta sådan patrullering. Enligt min uppfattning finns ingen anledning att vidta några ytterligare åtgärder för att uppnå säkrare förvaringssätt. Kostnaderna för att bygga garage motsvaras inte av den ökade säkerhet som detta skulle kunna innebära.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Min fråga föranleddes av att jag vid flera tillfällen från allmänheten har gjorts uppmärksam på att stridsvagnar står ute på övningsfälten utan någon tillsyn. Det har sagts att en stridsvagn bör kunna tåla både vind, regn och kyla och de påfrestningar som den kan utsättas för ute på fälten. Men enligt min uppfattning ökas hållbarheten och livslängden om stridsvagnen förvaras i garage, och det är en dålig hushållning med de stora kapitalinvesteringar som det här är fråga om att stridsvagnar under lång tid står oskyddade på övningsfälten. Jag vill uttala min tillfredsställelse över att man enligt tidningsuppgifter har löst garagefrågan för de stridsvagnar utanför Skövde som närmast föranledde min fråga till försvarsministern. Av försvarsministerns svar framgår emellertid att det även på andra håll förekommer att stridsvagnar står ute utan tillsyn, visserligen låsta men dock utan tillsyn under bar himmel. Jag tycker för min del — jag anlägger rent praktiska synpunkter — att det bör vara säkrare att låta dem stå i garage, låt vara enkla sådana, än att låta dem stå ute på fälten. Jag tänker i detta sammanhang på riskerna för sabotage. Vidare bör man ta hänsyn till den tjänstgörande militärpersonalen. Det är väl bra mycket trevligare för den att kunna hämta stridsvagnarna i ett garage än ute på ett fält. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig om jag inför riksdagen vill redovisa vilka åtgärder som hittills vidtagits med anledning av riksdagens beslut att rekommendera flyttning av LKAB:s huvudkontor till Norrbotten. Inom LKAB pågår bedömningar av konsekvenserna av olika organisationsalternativ. Bedömningarna görs mot bakgrunden av dels överväganden om diversifiering av LKAB:s verksamhet, dels frågan om den administrativa och organisatoriska samordningen av all mineralexploatering. Vidare pågår en utredning inom industridepartementet om den lämpligaste organisationen för prospektering och förvaltning av statens gruvegendom. Jag räknar med att utredningen inom departementet och organisationsbedömningarna inom LKAB under innevarande år skall ge underlag bl.a. för en bedömning av frågan om den framtida lokaliseringen av bolagets huvudkontor.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Bakgrunden till att jag ställde frågan är den att jag och andra har kontaktats av gruvarbetare som har ansett det angeläget att man forskade en smula i det här sammanhanget. De tycks själva ha försökt göra det men utan större framgång. Deras intryck har varit att LKAB-styrelsen mycket motvilligt har handlagt riksdagens rekommendation om flyttning av LKAB-kontoret. Industriministerns svar skingrade en del av deras misstankar på den punkten. Frågan om LKAB-kontorets flyttning är inte något som speciellt angår gruvarbetarna, men de är extra intresserade. En sådan flyttning var ju ett framträdande krav under den stora gruvarbetarstrejken, och för folket i Norrbotten har det alltid förefallit tämligen egendomligt att det statliga LKAB, som har huvuddelen av sin verksamhet förlagd till Norrbotten, skall ha sitt huvudkontor i Stockholm. Bakgrunden till min fråga är alltså den tystnad som har vilat över det hela efter riksdagens rekommendation men också att jag har läst en intervju med styrelsens ordförande, Per Åsbrink, där denne framhöll att man bara hade snuddat vid saken men inte gjort någonting särskilt, som han uttryckte det. Det visar ju inte på någon större entusiasm. Det är därför med tillfredsställelse jag ber att få tacka för industriministerns svar,

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat mig om jag är beredd att försäkra att den pågående forskningen angående verkningarna av industrinedläggningarna i Värmland och Dalarna kan fullföljas. År 1967 ställde arbetsmarknadsstyrelsen ca 800 000 kronor till förfogande för en undersökning i PA-rådets regi rörande verkningarna av vissa industrinedläggningar i Värmland och Dalarna. Mellan styrelsen och PA-rådet rådde full enighet om kostnadsramen för undersökningen. Undersökningsarbetet har hittills endast resulterat i en diskussionspromemoria och några korta statistiska sammanställningar. En redogörelse för förhållandena ett år efter de i undersökningen ingående nedläggningarna har utlovats inom den närmaste tiden. Först när denna föreligger anser sig arbetsmarknadsstyrelsen kunna ta ställning till frågan om undersökningsarbetets fortsatta bedrivande.

Jag måste säga att detta påminner i viss mån om en gammal farbror i min barndom, som övertalades att gå till läkare. När han kom därifrån och berättade vad läkaren tog betalt och hur mycket det kostade att få ett recept utskrivet — han var väldigt ledsen över dessa kostnader — så sade någon: ”Men sedan fick du väl extrautgifter för medicin?” — ”Nej,” sade farbrorn, ”den köpte jag aldrig ut, det blev tillräckligt dyrt ändå.” Det som alltså skulle ge resultat av läkarbesöket fullföljde han aldrig. Något liknande gäller det här. Man har givit ett uppdrag till en forskargrupp, och de summor man har ställt till förfogande ter sig mycket stora för en lekman. Men i slutskedet backar man ur. Man är mycket nära att få fram ett resultat men riskerar alltså att inte få det på grund av medelsbrist. Jag skall inte gå in på detaljerna, för jag kan dem inte. Jag har dock en känsla av att det i inrikesministerns svar finns en underton av besvikelse över att resultatet inte har blivit vad han väntat. Generaldirektör Bertil Olsson har ju i klartext sagt ifrån att han är besviken över resultatet. De synpunkterna kan jag inte bemöta, men jag tycker att det för en lekman, för bygdens folk och för de anställda, som väntar sig mycket av den här utredningen, är beklagligt om den skall avbrytas nu. I sista meningen av inrikesministerns svar sägs att man skall återkomma, och jag vill fråga om jag får tolka det så att man ändå håller den här forskningen levande och att det finns ett hopp om att den skall slutföras. Det är ju ändå ett mycket värdefullt material som man räknade med att få fram, och jag tycker som sagt att det är beklagligt om man avbryter arbetet just i slutskedet.
Herr talman! Herr Erikssons i Arvika jämförelse med läkarbesöket och medicinen passar väl inte riktigt in här. Det rör sig tills vidare bara om diagnostiken; längre har vi inte kommit, utan det gäller att klarlägga tillståndet. Det ligger så till att av dessa 800 000 kronor som ställts till förfogande har hittills 416 000 kronor förbrukats. Jag har förstått det så att man från arbetsmarknadsstyrelsens sida velat få ett bättre besked om det som hittills gjorts innan man tar ställning till hur det skall bli i fortsättningen. Det råder alltså inte brist på medel, utan det är bara fråga om i vilken takt denna undersökning skall redovisas och hur man skall bedöma resultatet. Beslutet om undersökningen fattades av arbetsmarknadsstyrelsen så tidigt som 1967. Vi hade inte vid den tidpunkten särskilda medel anvisade för forskningsverksamhet; de kom först 1968. Frågan huruvida denna undersökning skulle göras eller ej har alltså inte varit föremål för något ställningstagande från departementschefens sida. Det var på arbetsmarknadsstyrelsens initiativ som undersökningen påbörjades, och jag har inte anledning att i det här skedet tro annat än att arbetsmarknadsstyrelsen fullföljer verksamheten och övervakar den på ett riktigt sätt.

Herr talman! Min bild med läkarbesöket och medicinen passar alldeles utmärkt. Syftet med den här undersökningen var ju att få fram ett material som skulle vara till nytta när det gäller förfaringssättet vid andra industrinedläggningar — vilken medicin som då skulle användas.
Herr talman! Vi har ju inte medicinsk sakkunskap någon av oss, så vi kanske inte skall fortsätta den tvisten — det är väl en tvist om ord. Jag tycker att det närmast verkar som om man håller på att klarlägga ett förlopp och en utveckling som man vill ha bättre kunskap om. Men jag tycker på samma gång att det är väldigt angeläget att vi hushållar med pengar.
Det var som sagt själva syftet med utredningen, och det tror jag att arbetsmarknadsstyrelsen, som ändå satsade så pass friskt på den, är beredd att verifiera. Man skulle göra fem olika undersökningar. En skulle göras strax efter det att det definitiva varslet hade gått ut.
Det är ett mycket stort belopp som är anslaget, och jag finner det Nr 33 helt i sin ordning att arbetsmarknadsstyrelsen — även om det kallas Torsdagen den forskning — behandlar detta ärende så som vi eljest brukar göra: vi vill se 2 mars 1972 resultat av det hela.
Dessutom skulle man göra undersökningar tre månader, ett år, två år och tre år efter nedläggningen. Man har gjort alla undersökningar utom den sista och man har inte sammanställt materialet, och jag tycker att det är halvt bortkastade pengar om man inte kan ge det här sista tillskottet för att få denna värdefulla utredning slutförd.
När det är så stora belopp finner jag det för min del helt naturligt att man övervakar hur utredningsarbetet sker. Ang. produktions Och som sagt var: Det finns ju inte anledning i dag att dra den begränsningar inom slutsatsen att det här undersökningsarbetet skall läggas ner. pappersoch massaindustrin

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig om jag anser de inom pappersoch massaindustrin vidtagna och signalerade produktionsbegränsningarna vara oundvikliga och acceptabla samt överensstämma med regeringens uttalade målsättning att klara full sysselsättning. I vilka former produktionsbegränsningar bör genomföras inom industriföretag eller industribransch som drabbas av tillfälliga avsättningssvårigheter bör avgöras i samråd mellan företagsledningen och de anställda. För att överbrygga sådana svårigheter kan t.ex. lägre produktionstakt eller sysselsättning med reparationsoch underhållsarbeten e. d. från de anställdas synpunkt framstå som bättre alternativ än permittering av en del av personalen. Produktionsbegränsningar som inte leder till permitteringar behöver inte strida mot regeringens mål för sysselsättningspolitiken.

Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för svaret på min fråga. Jag får dock den uppfattningen att inrikesministern söker glida förbi frågeställningen jag avser, vilket framgår av frågan, de mycket underliga och — vill jag tillägga — upprörande förhållanden som är rådande inom en viss gren av det svenska näringslivet. Det gäller pappersoch massaindustrin, där det gång efter annan införs produktionsbegränsningar och även regelrätta produktionsstopp och där en dyrbar maskinpark skall stå stilla och arbetare permitteras. Den fulla sysselsättningen var kanske ändå den väsentligaste och mest avgörande målsättning som skisserades i arbetarrörelsens efterkrigsprogram år 1944. I inledningen till punkten 1 står följande att läsa: ”Hela folket i arbete är första målet för vår ekonomiska politik. Penningväsen och offentliga finanser, prispolitik och lönepolitik, enskild och offentlig företagsamhet — allt skall tjäna till att bereda full sysselsättning åt arbetskraft och materiella produktionsmedel.” Ungefär samtidigt uppställdes parollen ”Folkets väl går före storfinansens”, som blev hela den svenska arbetarrörelsens paroll. Det var en utmärkt och politiskt riktig paroll som också kommunisterna anslöt sig 15 till. Jag ifrågasätter inte SAP:s uppriktiga önskan att förverkliga de mål som arbetarrörelsens efterkrigsprogram skisserade, att bereda full sysselsättning åt såväl arbetskraft som materiella produktionsmedel. I dag, snart 30 år senare, finns det dock anledning till allvarlig eftertanke. Jag avser inte den över hela landet numera rätt kraftiga arbetslösheten och inte heller prisstegringarna, utan jag avser faktiskt vad som händer inom pappersoch massaindustrin. Det beräknas inom denna produktionsgren bli ett driftstopp på mellan åtta och nio veckor, då dyrbara maskinanläggningar skall stå helt stilla och då det också är företagens mening att permittera de anställda arbetarna under viss tid. Företag inom denna bransch har faktiskt under vintern redan genomfört något som kallas för tvångssemester. Till saken hör också att bakom de dominerande företagen inom svensk pappersoch massaindustri ligger mäktiga bankintressen. Vissa av dessa företag kan dessutom räknas till de s.k. multinationella företagen, då de har både förgreningar och dotterföretag utomlands. Bakom produktionsbegränsningarna ligger, det tror jag att man tryggt kan påstå, en kartellöverenskommelse, även om de företag det här gäller inte vill erkänna detta. Man förklarar att det bärande skälet för produktionsinskränkningarna och driftstoppen är att hålla priserna uppe. Det gäller alltså högsta möjliga profiter. Om arbetarna blir arbetslösa är av underordnad betydelse. Om en dyrbar maskinpark står stilla är också av underordnad betydelse. Även om investeringarna i vissa fall har skett med samhällets pengar, så är detta underordnat den heliga profiten. Måste inte dessa produktionsbegränsningar och dessa driftstopp inom massaindustrin stoppas? Och är det inte på det sättet att samhället i detta fall måste skaffa styrningsmedel? Under senare tid har det ju varit mycket populärt att tala om att samhället måste skaffa sig sådana styrningsmedel i det svenska näringslivet. Vore det inte på sin plats att samhället gjorde det när det gäller svensk pappersoch massaindustri?
Herr talman! Herr Lorentzon tar här upp frågeställningar som kanske hade passat bättre inom ramen för en interpellation. De är inte så lämpliga i samband med en enkel fråga. Helt kort vill jag dock säga att även herr Lorentzon ju är medveten om att vi lever i en omvärld som vi är beroende av. Vi kan inte själva bestämma efterfrågan ute i världen. Och för den industri som är baserad på våra skogsprodukter gäller att den i hög grad är beroende av efterfrågan ute i världen. Detta gör också att det inte är vi själva som bestämmer kapacitetsutnyttjandet inom industrin. Vi har i vinter försökt att gå industrin till mötes i ansträngningarna att bereda så god sysselsättning som möjligt. Utbildningsstödet och det särskilda stödet för uppbyggande av lager är åtgärder som givetvis i sista hand har syftat till att förbättra de anställdas situation och undvika permitteringar. Men vi har ännu inte kommit dithän — och det lär dröja länge ännu, herr Lorentzon — att vi helt kan garantera att de totala produktionsresurserna alltid utnyttjas optimalt.
Herr talman! Ja, herr inrikesminister, det kan vi ju i och för sig vara överens om, men här är det fråga om att företagen helt enkelt stoppar driften och inte utnyttjar en modern maskinpark, som samhället självt har varit med om att investera pengar i. Inrikesministern sade att det inte är vi själva som bestämmer efterfrågan på utlandsmarknaden, och det är givetvis alldeles riktigt. Det är heller ingen nyhet med produktionsbegränsningar. Men varför skall dessa företag inom pappersoch massaindustrin ha fria händer att etablera så som nu sker? Man för ju sinsemellan öppna strider när det gäller etableringen av industrier. Vore det inte i sådana fall på sin plats med etableringskontroll, när vi vet hur förhållandena kommer att bli? Vi har ju erfarenhet från tidigare år, och i år är förhållandena ännu mer exceptionella. Det har t.ex. berättats för mig att man direkt avskedar folk vid Strömsnäsbruks pappersoch massafabriker.

Hur det kommer att gå vet ingen. Kanske Pappersindustriarbetareförbundet även i det här fallet kommer att acceptera vad arbetsköparna säger. Här finns en annan underlig omständighet som också gäller eftergifterna för pappersoch massaindustrin och storfinansen i det avseendet. Det är inte så länge sedan Pappersindustriarbetareförbundet gick till AMS och begärde att få hundra nya arbetare. AMS annonserade och fick inte ett enda napp, för att citera vederbörande tjänsteman i AMS. Vad gjorde man i stället? Jo, då begärde Pappersindustriarbetareförbundet att få importera arbetskraft. Statliga myndigheter ställde sig till förfogande, och vi fick hit finsk och jugoslavisk arbetskraft, som nu utbildas på pappersskolan i Markaryd. Nog måste det finnas någon planläggning inom denna industri. Man visste ju då att man inom några månader skulle införa detta stopp. Jag vill sluta med att citera vad som sägs i nr 4 av ”Fackföreningsrörelsen”: ”Det är tecken på usel personalplanering när man rekryterar invandrare till företag som bara efter några månader permitterar dem. Så får man inte behandla folk — oavsett om det är fråga om svenskar eller invandrare.”
Herr talman! Jag har naturligtvis inga möjligheter att ta ansvar för varje företag och varje bedömning som görs när det gäller frågan hur arbetstiden skall organiseras för att möta en sådan här situation. Det vill jag avstå från. Jag litar på att den fackliga organisation som finns — som har duktigt folk till sina företrädare och som också representerar en betydande del av de anställda — har resurser att se till att de medel vi nu ställt till förfogande för att industrin lättare skall kunna upprätthålla sysselsättningen blir utnyttjade på ett riktigt sätt. Jag tänker på möjligheterna att producera på lager eller att temporärt ordna en utbildning i stället för att låta arbetstagarna råka ut för arbetslöshet. Det är detta jag anser vara det väsentliga, och riksdagen har enhälligt fattat de beslut som möjliggör detta. Men uppföljningen i varje enskilt ärende får ankomma på andra. Jag vill upprepa att åtgärder av det slag jag har nämnt inte behöver stå i strid med våra långsiktiga strävanden att åstadkomma full sysselsättning i vårt land.

Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat om jag kan ange dels vilka förslag som bl.a. i miljövårdens intresse kommer att framläggas om närmare bestämmelser för den ökande snöskotertrafiken, dels när dessa kommer att presenteras. Proposition med förslag till reglering av trafiken med snöskoter kommer att föreläggas årets riksdag. Jag är för dagen inte beredd att närmare redogöra för de förslag som propositionen kommer att innehålla.

Herr talman! Herr Burenstam Linder är förhindrad att ta emot statsrådets svar, och jag har i stället åtagit mig att göra det. Jag ber att få tacka herr Bengtsson för svaret, som ju är positivt. Jag vill dock göra några kommentarer. Herr Bengtsson säger i dag — och det noterar jag med tillfredsställelse — att han avser att framlägga ett förslag för årets riksdag. Herr Bengtsson sade i en debatt den 30 april 1969 att han då avsåg att lägga fram förslag i ärendet till nästa års riksdag, alltså till 1970 års. Det har därför om man utgår från herr Bengtssons dåvarande uppgift uppstått en tvåårig fördröjning med lösningen av ett angeläget problem. Vi har i dag drygt 20 000 snöskotrar i landet, och främst i de norra delarna av landet är detta ett verkligt problem. På grund av regeringens inaktivitet har man exempelvis i Kiruna kommun, där det i dag finns ungefär 3 000 snöskotrar, tvingats att i den lokala ordningsstadgan reglera trafiken med snöskotrar, trots att man inte har något reellt lagrum att falla tillbaka på. Det visar att problemet är angeläget, och jag tyder svaret så, att även herr statsrådet anser det vara angeläget. Herr Bengtsson säger att han inte är beredd att närmare redogöra för vad den aviserade propositionen kommer att innehålla. Jag skulle i alla fall vilja fråga om herr Bengtsson inte rent principiellt kan ge ett besked: Avser statsrådet att förelägga riksdagen ett förslag som kommer att i princip förbjuda snöskotertrafiken i vildmarksområdena, givetvis med undantag för den nyttotrafik som exempelvis de renskötande samerna är beroende av? Jag tror att den svenska opinionen redan i dag skulle vara mycket intresserad av att från herr statsrådet få ett besked som går i varje fall så pass långt.
Herr talman! Jag tror nog att herr Krönmark får vara snäll och lugna sig till dess jag presenterat propositionen — det är ju brukligt. Som underlag för propositionen ligger förslaget från rennäringssakkunniga som har utrett frågan. Det är just de förhållanden herr Krönmark berörde som skall regleras i den kommande författningen. Den andra lilla bemärkningen jag vill göra är att det inte är av nöd som kommunala myndigheter utfärdar lokala föreskrifter. Det är enligt min mening en skyldighet för kommuner, där det förekommer snöskotertrafik, att utfärda föreskrifter. Kiruna stads lokala föreskrifter är alltså helt i sin ordning. De har inte tillkommit i strid mot någon lagstiftning. Kommunen har full rättighet att utfärda sådana föreskrifter och enligt min mening också skyldighet.
Herr talman! Herr Bengtsson och jag är fullständigt överens om att Kiruna kommun kunnat utfärda dessa föreskrifter utan att komma i strid med någon lag; regeringen har inte förmått lägga fram något förslag till lag, och om det inte finns någon lag, kan man ju inte komma i konflikt med den. Jag vill emellertid säga att vi kan vara mycket tacksamma för att vi har en rätt vidsträckt kommunal kompetens så att i varje fall vissa kommuner som angriper problemet när regeringen, trots att ett förslag utlovats redan till 1970, ännu 1972 inte har lagt fram något förslag. Jag konstaterar att herr Bengtsson kommer att lägga fram ett förslag men att han i dag inte är beredd att redogöra för det. Jag motser förslaget med intresse.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av framställningen från Samarbetsorganet i jordbruksfrågor för enskild handel och industri om att en expertgrupp snarast tillsättes med uppdrag att i första hand skyndsamt utreda möjligheterna att begränsa de förestående kraftiga prisökningarna på livsmedel. prisgränser och gränsskydd per den 1 juli under åren 1971—1973. Vidare innebar beslutet att ytterligare justeringar skulle ske halvårsvis till följd av utvecklingen av den allmänna prisnivån. Riksdagen har således godtagit att dessa prisökningar får ske. Jag vill erinra om att Kungl. Maj:t har uppdragit åt prisoch kartellnämnden att upprätthålla en utvidgad och intensifierad prisövervakning. Syftet är att vidmakthålla en hög handlingsberedskap, som möjliggör ett snabbt ingripande om tendenser till en inflationistisk prisutveckling skulle uppstå. Näringslivets samtliga huvudorganisationer har liksom Kooperativa förbundet utfäst sig att verka för att medlemmarna iakttar största möjliga återhållsamhet i prissättningen. Regeringen anser att det inte finns något behov av en expertgrupp av den typ som omnämns i frågan.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Det kunde ha gjorts mycket kortare — svaret kunde ha blivit nej. Regeringen säger nej till Samarbetsorganets förslag om att man skall tillsätta en expertgrupp som i första hand skulle försöka utreda möjligheterna att begränsa de förestående kraftiga prisökningarna på livsmedel, och jordbruksministern kryper då bakom riksdagens beslut — nu senast av 1971. Det är emellertid två saker som jag vill påpeka i sammanhanget. För det första fungerar det nya jordbruksprissystemet ganska hyggligt om vi inte har en inflationistisk utveckling; men vi har haft inflation och därför har matpriserna — på grund av den automatik som finns inbyggd i systemet — ökat mycket kraftigt. För denna inflation bär regeringen ansvaret. För det andra var riksdagen i stort sett enig när 1967 års beslut om jordbrukspolitiken fattades. Men det var en sak som riksdagen inte var enig om, nämligen de löften om stora prissänkningar på livsmedel som det socialdemokratiska partiet gick ut med i valrörelsen strax innan det beslutet fattades. — Vi minns grabben som sade att mjök och smörgås är gott, men det måste bli billigare. Man korsade över mjölkkartonger och visade att det skulle bli så och så mycket billigare. — Det socialdemokratiska partiet är ensamt ansvarigt för dessa vallöften. När man nu ser hur resultatet blir står man från regeringens sida alldeles handfallen och hänvisar bara till ett beslut; regeringspartiet tar inte hänsyn till de omständigheter som tillkommit under tiden. Får jag fråga jordbruksministern: Är det för mycket begärt att man i en sak, som väckt så stor uppmärksamhet och som är så väsentlig för de svenska hushållen som denna, sätter sig ned och försöker se om det finns möjligheter att göra någonting utöver den självklara prisövervakning som jordbruksministern hänvisar till?
Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg anser att jag kunde ha nöjt mig med att svara nej på hans fråga. Det är klart att jag kunde ha gjort, men det ligger mycket litet pedagogik i det svaret när man umgås med herr Gustafson i Göteborg. Får jag börja med att säga att jag under dessa dagar har upplevt en löslighet i ryggen som jag trodde var helt omöjlig. Här har den borgerliga oppositionen i riksdagen — folkpartiet, centerpartiet och moderaterna — tillsammans med oss träffat ett treårigt avtal, där det klart angivits vilka prisstegringar detta skulle föra med sig. Herr Gustafson i Göteborg bland andra måste ha haft effekten av det avtal han var med om att anta fullständigt klar för sig. Vi avvisade — och det gjorde herr Gustafson i Göteborg också — tanken på ett lågprissystem; riksdagen avvisade t.o.m., vid den uppgörelse som vi träffade i fjol, förslaget om att utreda den frågan. Det är klart angivet i propositionen, som riksdagen enhälligt antog, vilka priser jordbrukarna skall få; och man behöver inte ha gått i skolan mer än ett år för att kunna räkna ut vilken effekt som följer på den s.k. inflationsregeln. Här har inte skett någon högre prisstegring än den som förutsatts i statsverkspropositionen — och den är mindre än den som herr Gustafson i Göteborg hade förutsett. Man kan alltså räkna ut de här prisstegringarna själv. När resultatet av det beslut vi har fattat kommer ut till allmänheten — som blir litet irriterad — springer man och gömmer sig och säger: Blir det sådana här prisstegringar! Jag tycker att detta vittnar om rätt dåliga karlatag. Har vi träffat en uppgörelse som ger jordbrukarna vad de skall ha, har vi haft en lönerörelse som ger de handelsanställda och de anställda i livsmedelsindustrin vad de är berättigade till, och det leder till prisstegringar, får vi vara beredda att ta de stegringarna — och det vill i varje fall regeringspartiet göra. Vi vill ta konsekvenserna av en låglönepolitik och en uppgörelse med jordbrukarna, men vi har sagt: Om priserna blir ännu högre klipper vi till, och där har vi en hög beredskap. Får jag bara erinra om, herr Gustafson i Göteborg, det enhälliga beslut vi fattade förra året. Om man följer den uppgörelsen kommer man fram till de priser som vi upplever i dag — och som alltså är ett resultat av den överenskommelsen.
Herr talman! Jordbruksministern talade om karlatag. Jag har inte någon känsla av att regeringen tar några karlatag inför den situation som vi nu har. Ett faktum är att vi har fått prisstegringar som är större än vad man hade kunnat vänta. De är en följd av inflationen. Ett faktum är också att regeringen gick ut inför valet 1966 och lovade stora prissänkningar. I stället fick vi kraftiga prishöjningar. Vad gör en regering i ett sådant läge, om den vill visa karlatag? Jo, den resonerar väl så här: Om vi inte kan hålla vårt löfte att sänka priserna, måste vi väl i all rimlighets namn åtminstone sätta oss ner och se efter om vi kan förhindra de förestående stora prishöjningarna. I går sade finansminister Sträng nej till herr Heléns förslag om att partierna i alla fall skulle sätta sig ner och diskutera saken. I går sade herr Palme i TV att det är klart att regeringen kan diskutera, om det kommer några förslag, och i sista omgången sade han: Det är klart att vi har en uppgift att, om vi inte kan sänka matpriserna, ändå försöka begränsa de prishöjningar som kommer. Ja, just det! Det är det vi vill försöka göra. Varför, herr Bengtsson, i detta läge inte tillsätta den expertgrupp som vi har begärt? Är det verkligen för mycket begärt? Är jordbruksministern så okänslig för hur den politik som ni för har drabbat de svenska hushållen?
Herr talman! Jag är inte alls okänslig för den politik vi för och resultatet av den; jag förstår mycket väl att konsumenterna kan tycka att priserna är höga. Men man skall inte göra det så lätt för sig som herr Gustafson i Göteborg här gör. Han säger: Vad vi vill är att förhindra de kraftiga prisstegringarna som nu kommer. Han har emellertid inte med ett enda ord anvisat vilka vägar man skall gå. Han har varit med om de beslut som ger jordbrukarna kompensation, och han har inte vågat stå upp och säga att de som arbetar inom livsmedelsindustrin har för mycket betalt eller att de som arbetar inom handel eller transportnäring har för mycket betalt. Detta leder då till prisstegringar som alla måste vara medvetna om, och de prisstegringarna måste betalas av någon. Enligt det system som vi enhälligt har antagit — även herr Gustafson i Göteborg var med — blir det konsumenterna som får betala dessa löneökningar i höjda priser och inte genom skatter över budgeten. Vi får, när nästa uppgörelse skall träffas med jordbruket, diskutera om vi skall modifiera den linjen ytterligare. Jag tycker verkligen man borde vara så pass mycket karl att man vågade stå för resultaten av den politik man är med om i stället för att med några vidlyftiga resonemang försöka komma ifrån det faktum, att här fördes en lång förhandling med jordbrukarna, där de begärde mycket mer än de fick. Det fanns här i kammaren de som då tyckte att vi hade varit snåla mot jordbrukarna. Den slutliga uppgörelsen leder till de nuvarande priserna. Dem kan man inte trolla bort, utan man måste redovisa dem för allmänheten. Det är det, herr Gustafson i Göteborg, som menas med karlatag: man redovisar att resultatet av den uppgörelse vi har träffat med jordbrukarna och att resultatet av avtalsförhandlingarna, som har gett låglönegrupperna mer betalt, leder till de här prisstegringarna. Detta är vi beredda att försvara, men blir det högre prisstegringar, då klipper vi till med ett prisstopp.

Herr talman! Herr Israelsson har frågat mig om regeringen är beredd att skyndsamt uppta frågan till prövning om en övergång till lågprislinje i syfte att hålla nere konsumentpriserna på livsmedel. De riktlinjer för den nuvarande jordbrukspolitiken som riksdagen fastställde år 1967 innebar bl.a. att ett högprissystem för jordbruksprodukter tills vidare skulle behållas. Dåvarande departementschefen underströk dock angelägenheten av att frågan om möjligheterna att övergå till en lågprislinje efter en tid ånyo prövades. Jag vill också erinra om att högprislinjen i viss utsträckning modifieras genom att införselavgiftsmedel används i syfte att sänka priserna. 1971 års riksdag beslutade om prisregleringen på jordbrukets produkter för budgetåren 1971 74. Regeringen har inte tagit ställning till de principer som skall tillämpas för prissättningen efter denna period.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Som jag kunde ha anledning att förvänta mig var svaret negativt. Jag vill för min del utgå ifrån som rimligt att en familj med vanliga inkomster skall kunna försörja sig när det gäller de mest grundläggande behoven utan socialbidrag. Mat är ett av flera grundläggande ting som vi alla måste ha för att kunna leva. Är det då inte rimligt att vi alla solidariskt håller en prisnivå på livsmedel, som gör att en näringsriktig kost blir tillgänglig för alla? Jag är av den meningen att jordbruksavtalet gentemot jordbrukarna inte skall brytas, men det måste vara likgiltigt för jordbrukaren, om han får sina förbättringar via priserna eller via subventioner. I det nuvarande systemet finns redan nu inslag av subventioner, t.ex. stödet till jordbruket i Norrland. Skulle inte regeringen kunna gå in med sådana subventioner, som i första hand hindrar fortsatta prisstegringar på livsmedel under jordbruksavtalets kvarvarande löptid? Jag vill ställa två följdfrågor till jordbruksministern: Finner Ni det helt omöjligt att gå in med subventioner för att eliminera fortsatta prisstegringar på livsmedel under jordbruksavtalets kvarvarande löptid? Anser Ni det omöjligt att ta ut de härför erforderliga medlen av dem, som enligt finansministern visat prov på en så markant köpkraft under senare tid?

Herr talman! Som jag har framhållit kan det inte bli aktuellt att under löpande avtalsperiod förändra det prissystem som riksdagen enhälligt har antagit. Jag vill fästa uppmärksamheten på en omständighet som har ett stort intresse i det här sammanhanget. När vi förra gången diskuterade frågan om vilket prissystem vi skulle ha, var det många som menade att man skulle gå ifrån vårt nuvarande system och gå på den s.k. lågprislinjen. Men man accepterade av många skäl det nuvarande systemet. Man menade att vi ändå i det här landet genom hela vår socialpolitik gjort det möjligt för köpsvaga grupper att betala livmedel — jag tänker på pensionärer och andra grupper som genom vår socialpolitik kan få ökad köpkraft. att hålla nere konsumentpriserna på livsmedel att hålla nere konsumentpriserna på livsmedel Att här stå och säga att vi i detta land borde kunna ha det så att man utan socialbidrag skall kunna köpa livsmedel och annat man oundgängligen behöver, är enligt min mening ett lättsinnigt resonemang. I vår politik ingår som ett stort inslag att vi för över köpkraft till köpsvaga grupper, och detta kan man gott kalla socialbidrag, eftersom det har med socialpolitiken att göra. Folkpensioneringen, barnbidragen och allt detta har tillkommit just för att ge familjerna möjligheter att efterfråga produkter. För dagen ser jag ingen annan möjlighet än att vi står för de avtal vi har träffat. Om vi i vår hand har mer pengar är jag ändå inte säker på att det är en riktig metod att sänka priserna på vissa varor. Den enligt min mening bästa metoden är att pumpa ut dessa pengar just till de grupper som är köpsvaga och på det sättet öka deras köpkraft. Det är en bättre metod än att så att säga genomgående subventionera livsmedel.
Herr talman! Jag vill erinra om att vänsterpartiet kommunisterna redan år 1967 i en motion krävde ett lågprissystem för livsmedel. Men vi skulle inte bara kunna motverka prishöjningar utan också få en ordentlig sänkning av livsmedelspriserna om momsen på livsmedel, som vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit, togs bort. Det har upprepade gånger sagts från regeringshåll att detta inte går därför att det i dagsläget skulle minska statsinkomsterna med kanske över 4 miljarder kronor. Jag bestrider inte att det kan förhålla sig så, men jag bestrider att det skulle leda till totala skattehöjningar. Vi har i motionen 54 till årets riksdag påvisat till vilka områden skattetrycket skulle överflyttas. Innebörden av vårt förslag är bara en omfördelning av skatt till låginkomsttagarnas fördel på bekostnad av dem som har större bärkraft och, som det också omtalats, har större köpkraft. Flera andra länder i Västeuropa tillämpar ett system med differentierad moms med ett lägre uttag på livsviktiga varor som t.ex. livsmedel. Kan dessa länder klara administrationen av ett sådant system bör också vi kunna göra det. Även om frågorna om lågprislinje på livsmedel och borttagande av momsen på livsmedlen inte bifalls nu, så kommer de med säkerhet tillbaka med förnyad styrka. Kravet att livets nödtorft prismässigt skall vara tillgängligt för alla har en bred och kommer att få en allt bredare förankring hos folket.
Herr talman! Vi diskuterade ju i går så ingående frågan om momsens roll och betydelse att jag inte nu skall fördjupa mig så mycket i ämnet utan bara säga följande. Det är riktigt att man på sina håll i världen har differentierad moms och att man så att säga har haft vissa sociala funderingar när man har fastställt momsen. Men det gäller att komma ihåg att anledningen till att vi har tagit ut enhetlig moms och senast höjde den var uteslutande för att kunna använda pengarna till social utjämning, för att kunna ge ökad köpkraft åt dem som bäst behövde det. Vi tar ut moms på alla livsmedel och de pengar detta har inbringat har vi delat ut i form av förhöjda folkpensioner, höjda barnbidrag och bättre familjebostadsbidrag. Det är en bättre metod än att ha en varierande moms.

Herr talman! Den motion som föranlett detta betänkande är ju en gammal kär bekant.

Nu har alla dessa tre auktoriteter slagit sig till ro i den falska föreställningen att detta system inte förekommer särskilt rikligt. Men det är som sagt en falsk föreställning. Förra året hade jag statistik med mig som jag fått från riksdagens upplysningstjänst och som visade att det i så gott som alla kommuner här i landet sitter människor med ekonomiska intressen i de ärenden som behandlas i de nämnder där de har förtroendeuppdrag. I den stad som jag bäst känner till är det alldeles särskilt illa. Där ser det ut som om man valde människor just på grund av att de har sådana intressen. Det är ju precis motsatsen till vad bl.a. riksdagens justitieombudsman uppmanat till. Man kan säga att denna motion — och det är tillfredsställande — har blivit bifallen, dock icke genom konstitutionsutskottet utan genom den nya förvaltningslag som vi fått fr.o.m. den 1 januari 1972 och som medfört att jävsreglerna blivit ytterligt stränga. Det borde innebära, och jag hoppas att det skall komma att innebära, att byggfolket i dessa nämnder måste tåga ut. Det heter förtroendemän, och om förtroendet kan sättas i fråga eller rubbas, bör dessa förtroendemän avgå. Det har glädjande nog också förekommit i vissa kommuner. Jag kan som exempel nämna Landskrona och Örebro, där byggnadsnämndens ordförande med anledning av den nya förvaltningslagen har lämnat sina uppdrag. Det är ytterst glädjande och manar till efterföljd. Eftersom riksdagen antagit denna nya förvaltningslag, borde åtminstone de riksdagsmän som är kommunalt engagerade — och det är många — se till att man efterlever den nya lagen, dess anda och mening, och sanerar i dessa nämnder. Det skall väl ändå vara så, herr talman, att förtroendemännen skall ha intresse för de frågor som behandlas, icke i de frågor som behandlas. Det är en viktig distinktion som bör hållas i helgd. Konstitutionsutskottet åberopar vid sitt avstyrkande av motionen just den nya förvaltningslagen. Det har jag ingenting att invända emot — jag tycker det är helt riktigt. Därför har jag heller inget annat yrkande än vad utskottet föreslagit.
Herr talman! Eftersom herr Sjöholm inte ställde något yrkande om bifall till motionen, kan jag fatta mig mycket kort. Detta med förvaltningslagen borde motionären egentligen ha observerat, innan han väckte sin motion, men herr Sjöholm har ju motioner över ett mycket brett register, och man får väl ha förståelse för att han inte observerat detta. Denna motion har varit uppe under tre år tidigare. Den avvisades då av riksdagen. Anledningen var att utskottet och riksdagen menade att handlingsfriheten för kommunerna vid val av förtroendemän är ett viktigt led i den kommunala självstyrelsen, som man inte utan starka skäl bör göra några inskränkningar i. Givetvis har partigrupperna här ett stort ansvar. Nu har man utöver dessa skäl sagt att det i år finns ännu mindre anledning att gå motionären till mötes, eftersom vi har förvaltningslagen och enligt den andra jävsregler gäller än de som finns i kommunallagen. Dessa strängare jävsregler skall — som också utskottet erinrar om — tillämpas på den specialreglerade förvaltningen, och dit hör byggnadsnämnden. Däremot hör fastighetsnämnden, i den mån det finns sådan i kommunerna, inte till specialförvaltningen. Där gäller kommunallagens jävsregler. Jag har emellertid mycket svårt att föreställa mig hur man skulle kunna föreskriva särskilda valbarhetsbestämmelser just för denna nämnd, som hör till den oreglerade kommunala förvaltningen. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag kan hålla med herr Larsson i Luttra om att min motion kanske var onödig i år, eftersom det kommit en ny förvaltningslag. Jag finner det dock ytterligt tillfredsställande att utskottet avslagit motionen just med åberopande av denna nya förvaltningslag. Detta kommer jag och många andra, som vill ha en sanering på detta område, att kunna åberopa och använda som tillhygge i den debatt som troligen och tyvärr kommer att bli nödvändig i en del kommuner.
Herr talman! Tillåt mig bara uttrycka den förhoppningen att de nya bestämmelserna också kommer att beaktas inom kommunalförvaltningarna vid valen och eljest. Som herr Sjöholm påpekar har detta skett i några fall men jag är övertygad om att det i många fall inte varit så. Sedan vill jag bara göra den reflexionen att det när konstitutionsutskottet tidigare avstyrkt motionerna i denna fråga icke har varit fråga om ett avstyrkande i egentlig mening utan att det har skett under hänvisning till justitieombudsmannens uttalande, som dock i praktiken tyvärr icke har beaktats.

Herr talman! I maj 1969 fattade riksdagen beslutet att kommunblocksreformen skulle vara slutförd i januari 1974. Beslutet var inte enhälligt. Hela oppositionen i utskottet anförde i en gemensam reservation avvikande mening, och beslutet fattades efter voteringar i båda kamrarna i riksdagen på Helgeandsholmen. Jag vill påminna om att det i det beslut som riksdagen 1962 fattade om en översyn av rikets indelning i primärkommuner ingick att en framtida sammanläggning skulle ske frivilligt och i den takt som kommunerna själva bestämde. Det har senare visat sig att socialdemokraterna inte har motsvarat detta löfte om frivillighet utan att de alltmer gått ifrån detta. Man kan t.o.m. säga att de numera talar mera maktspråk än annat slags språk i detta sammanhang och att det mer och mer blir fråga om en tvångslag. Vi i moderata samlingspartiet och centerpartiet går emot denna ordning, och även folkpartiet stöder vår frivilliglinje.

Utskottet hemställer nu att motionen avslås, men man gör det faktiskt med en hovsam hänvisning till möjligheterna till en mjukare behandling. Till beslutet har ledamöterna i moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet fogat ett särskilt yttrande, som ger utskottets gemensamma uttalande mera tyngd och som är ett uttryck för en allvarligt menad uppfattning. Jag vill citera följande ur det särskilda yttrandet: ”Vi vill emellertid understryka, att det är angeläget att föreliggande dispensmöjligheter utnyttjas generöst.” Herr talman! Med detta har jag fått tillfälle att markera en önskan från många kommunalmän runt om i landet som fortfarande — och kanske ännu mer i dag — beklagar det beslut som riksdagen fattade 1969. Och så hoppas jag, herr talman, att berörda personer i kanslihuset tar del av den opinionsyttring som riksdagen gör i dag beträffande kommunsammanläggningarna.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan har redan erinrat om att i sakfrågan föreligger här ett enhälligt utskottsbetänkande. Men till detta har fogats ett särskilt yttrande som redogör för frågans bakgrund. Däri erinras om att en stor minoritet i riksdagen motsatte sig tvångslagstiftningen. Man befarade att övergången från ett frivilligt system till ett tvångssystem skulle skapa onödiga svårigheter, mindre hänsyn skulle tas till de olika kommunernas synpunkter i skilda avseenden osv. Man kan nu säga att det inte saknas negativa erfarenheter inom de nya kommunerna på vissa håll. Svårigheterna kan givetvis bli större inom de kommuner som nu återstår. Vi vet att det finns ett antal som bestämt motsätter sig en sammanläggning eller vill att den skall ske på annat sätt. Man får inte heller bortse från att det kan finnas goda skäl för deras ståndpunkter i vissa fall. Herr Wennerfors” motion går ut på att den beslutade kommunin delningen skall vara genomförd senast vid utgången av år 1976 i stället för vid utgången av år 1973 som riksdagsbeslutet avser. Det återstår nu ett och ett halvt år tills indelningen i huvudsak skall vara genomförd. I de stora flertalet block är utredningarna inför sammanläggningarna genomförda eller pågår. Det finns ett antal block där förhållandena är särskilt komplicerade. I samband med riksdagsbeslutet 1969 företogs en viss uppmjukning som innebar, att regeringen har möjlighet att i särskilda fall medge att sammanläggningen inte alls skall komma till stånd eller att den skall träda i kraft först vid en senare tidpunkt. Ett bifall till motionen skulle i själva verket inte medföra några nya möjligheter, om regeringen utnyttjar de möjligheter som den redan har. Jag har inget annat yrkande, herr talman, än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har gått förvånansvärt bra, säger herr Johansson i Trollhättan, och efter mitt anförande undrade han: Varför talade herr Wennerfors om maktspråk? Han säger att man i kommunerna är inställd på att sammanlägga och att man är i gång med förberedelsearbetet.

Herr talman! Det finns anledning understryka det som herr Larsson i Luttra påpekade, nämligen att det är mycket sannolikt att det är de besvärligaste sammanläggningarna som nu återstår. Det som även riksdagsmajoriteten betonade 1969 om dispensmöjligheterna är alltså någonting som verkligen måste bli en realitet. De verkligt svåra fallen kanske vi alltså har framför oss. Det finns tecken som tyder på detta. När vi tittar på erfarenheterna av sammanläggningarna kan vi konstatera att de enskilda människorna — alltså inte bara kommunalpolitikerna utan de enskilda människorna — inte alltid upplever utvecklingen som positiv. Inkörningssvårigheterna är betydande. När exempelvis Stockholms läns tidigare minsta kommun, Blidö, med omkring 800 invånare sammanlades med de övriga kommunerna i Norrtäljeblocket till en kommun med nära 40 000 invånare inträffade någonting som de enskilda människorna upplevde som en väsentlig förändring i den kommunala självstyrelsens funktion. Avståndet mellan den enskilda människan och förtroendemännen ökade kraftigt. De beslut som genomförs i den stora kommunen blir med naturnödvändighet standardiserade, de blir generella lösningar som gäller hela storkommunen. Detta upplever man som i många fall negativa förändringar, och det gäller på många håll i landet. Detta är naturligtvis i viss utsträckning inkörningssvårigheter men de upplevs ändå som väsentliga av de enskilda människorna. Kommunindelningsreformen borde ha kombinerats med särskilda åtgärder för att vidmakthålla och utveckla den kommunala demokratin. Jag vill peka på en lång rad förslag till åtgärder som av olika skäl har skjutits framåt i tiden eller som helt har avvisats: kommundelsråd, rådgivande kommunala folkomröstningar, spridning av de kommunala förtroendeuppdragen, ökad öppenhet i den kommunala verksamheten, bättre information till allmänheten och förtroendemännen, bättre arbetsmöjligheter för förtroendemän och partiorganisationer. Ja, det är några av de förslag som vi har aktualiserat från folkpartihåll och fortfarande driver. Vi anser det nödvändigt att man kombinerar kommunsammanläggningarna med positiva åtgärder för att förstärka den kommunala demokratin. Det råder ingen tvekan om att i vissa hänseenden försvagas den kommunala demokratin, åtminstone temporärt, i samband med kommunsammanläggningarna. Det gäller att slå vakt om den kommunala självstyrelsen och dess förankring hos de enskilda människorna, och detta i ett läge när övertygelsen rent generellt om stordriftsfördelarna i samhället alltmer undergrävs av praktiska erfarenheter. Detta gäller alltså generellt, men det kan också få sin tillämpning inom den kommunala sektorn. Vi skall ha klart för oss att det är administrativt lättare att slå ihop kommuner än att dela upp alltför stora kommuner i mindre kommuner, även om den senare lösningen sannolikt skulle kunna vara ett verksamt bidrag för att fördjupa och förstärka den kommunala demokratin. De alltför stora kommunerna, de som i många fall finns sedan tidigare, uppvisar mycket speciella problem när det gäller den kommunala självstyrelsens funktion — problem som man inte hittar i de mindre och medelstora kommunerna. Men, som sagt, det är lättare att slå ihop än att dela upp. Det gör att man måste iaktta stor försiktighet så att man inte gör något som sedan inte kan ändras tillbaka, om det visar sig vara felaktigt. Det gäller alltså att kombinera reformer av detta slag med åtgärder som kompenserar de negativa effekter som väl ingen förnekar.

Herr talman! En del politiker älskar att missuppfatta vad kritiken mot mångsyssleriet går ut på. De tar inte upp de sakskäl som anförs. De karikerar motståndarna. Och de finner att det mesta är bra som det är. Låt mig slå fast vad folkpartiets arbete mot det politiska mångsyssleriet inte handlar om. Det innebär inte att allting är bra i den liberala rörelsen, att vi saknar mångsysslare. Tvärtom är problemet med människor som tar på sig eller lastas på för många uppdrag ett problem för alla partier. Den politiker som vill göra gällande att hans eller hennes parti redan har löst problemet är en hycklare. Vi känner alla till fall där för mycket makt har koncentrerats på för få personer. Vårt arbete i riksdagen mot mångsyssleriet betyder inte heller att vi vill lagstifta mot mångsysslare. Tvärtom har vi gång på gång sagt ifrån att en kartläggning och analys av de frågeställningar vi fört fram skulle underlätta för partierna att själva bättra sig. Den skulle sätta press på det politiska mångsyssleriet politikerna från allmänheten. Det går inte att ändra partierna genom någon sorts lag, som blir tekniskt svårhanterlig och principiellt ytterst betänklig. Men problemet måste diskuteras och belysas bättre än i dag. Kampen mot mångsyssleriet betyder inte heller att vi förnekar att en viss typ av önskvärd samordning kan leda till att åtskilliga uppdrag hamnar hos en och samma person. Vi har tvärtom sagt ifrån, att det vore av värde att få reda på hur mycket av mångsyssleriet som är just praktisk samordning och hur mycket som är en onödig maktkoncentration. Ingen av de undersökningar som man hittills hänvisat till i utskottet tar upp sådana frågeställningar. Vad folkpartiets linje innebär har vi gång på gång förklarat i motioner, reservationer och inlägg i kammaren. Mångsyssleri betyder ofta skadlig maktkoncentration. Det betyder att människor — som skulle kunna sköta ett politiskt uppdrag i stat, landsting och kommun — inte får den chansen därför att andra lägger beslag på alltför många uppdrag. Mångsyssleriet försvårar också för mångsysslaren själv att effektivt sköta sina uppdrag. Han eller hon tvingas hasta från sammanträde till sammanträde. Han får inte tillräckligt med tid att ställa följdfrågor, överblicka, ta kontakter och tänka efter. Mångsysslaren är ofta ett hot mot det politiska livets vitalitet. I min motion nr 49 i år har jag preciserat en del problem som inte blir belysta genom några undersökningar. Hur mycket hinner de följa med i facklitteratur och debattlitteratur på de områden där de är med och beslutar? Hur mycket tid har mångsysslaren att hålla kontakt med väljarna som han skall företräda? Går utvecklingen mot mer eller mindre av mångsyssleri? Svaren på de frågorna har vi inte i dag. Folkpartiet begär därför att en kompletterande kartläggning, sammanställning och analys görs om mångsyssleriets omfattning och verkningar i svensk politik för att få svar på de frågor som jag här helt kort har refererat. Mot det säger utskottet att de statsvetenskapliga institutionerna kommer att behandla de här sakerna i sitt forskningsarbete. Det har vi inga som helst garantier för. Det man hittills har gjort har inte gett svar på särskilt många intressanta frågor om mångsyssleriet. Och liksom riksdagen tidigare har beställt utredningar, t.ex. om hur nomineringsarbetet går till i partierna, utan att därför kräva lagstiftning kan vi också nu beställa en utredning om mångsyssleriet utan att det betyder att vi längre fram skall lagstifta mot det. I år är konstitutionsutskottets majoritet utförligare än förra året. Man säger att mångsyssleriet är en ”praktisk avvägningsfråga”. Ja, visst är det ofta det. Men också praktiska avvägningsfrågor kan belysas med kartläggningar och analyser. Och ingen skall inbilla mig att inte principerna om maktspridning och breddning av inflytandet påverkar de praktiska avvägningar som utskottet talar om. Utskottet säger också att det bör ”ankomma på de politiska partierna att göra de bedömningar som erfordras i sammanhanget”. Ja visst — det håller vi reservanter med om. Men frågan är om partierna skall fatta de besluten utan en ökad insyn. Jag tycker att partierna mer än nu bör ställas till svars för sitt sätt att fördela de politiska uppdragen. Det kan bli en del som blir tilltufsade i debatten när sådana undersökningar kommer. Det vore alls ingen olycka om så skedde. Jag tror att mycket av den känsla av avstånd mellan väljare och valda som finns i vårt samhälle i dag beror på att för få människor har fått politiska förtroendeuppdrag. Och det problemet har skärpts, inte minst efter kommunsammanslagningarna, som Sören Norrby visade i den förra diskussionen. Kontaktytan ut mot människorna är mindre än den borde vara, och vi politiker bör ha modet att erkänna det. Jag yrkar bifall till folkpartiets reservation.

Herr talman! Herr Ahlmark är kritisk mot mångsyssleriet inom den politiska verksamheten, och han är säkert ute i ett angeläget och vällovligt ärende. Vad gäller sakfrågan är det i första hand väljarna, dvs. partigrupperna, som skall se till att inte för många uppgifter lägges på en person. Men att göra någon inskränkning i partigruppernas fria rätt att nominera den som man bedömer vara bäst för uppgiften vill självfallet ingen vara med om. Nu gäller inte motionen detta; motionen och reservationen går ut på att en kompletterande kartläggning, sammanställning och analys av mångsyssleriets omfattning och verkningar i svensk politik skall ske. Utskottet har pekat på att åtskilligt material till belysning av frågan redan finns. Ytterligare undersökningar av intresse i sammanhanget pågår. Utskottet har också den uppfattningen att de i motionen aktualiserade frågeställningarna fortlöpande kommer att behandlas inom ramen för de olika statsvetenskapliga institutionernas forskningsarbete. Något initiativ från riksdagens sida behövs alltså inte för att tillmötesgå motionärernas önskemål. I sitt anförande här har herr Ahlmark sagt att de nu pågående undersökningarna inte klarlägger vad som är samordning — och som alltså kan fylla ett visst nyttigt syfte — och vad som är maktkoncentration. I den mån detta inte sker får det väl anses vara en angelägen uppgift för de politiska partierna och för pressen att bekämpa de oarter som finns på detta område. Med detta, herr talman, ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.